Herr talman! Herr Wallmark har frågat mig om jag överväger att vidta åtgärder för att möjliggöra teckningslärarutbildning i Stockholm. Utbildning av teckningslärare har funnits i Stockholm sedan 1870-talet och bedrivs sedan 1946 i dess nuvarande yttre form, nämligen vid teckningslärarinstitutet inom konstfackskolan.
Herr talman! Jag ber att få tacka statsrådet och chefen för utbildningsdepartementet för svaret på min enkla fråga. Problemet är nu vilken bakgrund statsrådet har, när han påstår att teckningslärarutbildning fortfarande bedrivs vid teckningslärarinstitutet. Det vore intressant att få veta vilka undersökningar statsrådet har låtit göra för att övertyga sig om att han kunnat lämna det oreserverade svar som jag nu har fått. Det kan inom parentes påpekas att statsrådet haft en i samband med en enkel fråga ovanligt lång tid på sig att svara, nämligen tre hela veckor. Svaret borde alltså kunna vara tämligen väl förberett. Det torde inte vara obekant för statsrådet och inte heller för kammarens ledamöter att i den allmänna debatten har förts fram saker och ting, som kan ge anledning att med visst allvar fråga sig hur det egentligen står till med teckningslärarutbildningen här i Stockholm. Det har t.ex. påståtts att teckningslärarinstitutet används inte för att utbilda teckningslärare, d. v. s. folk som skall undervisa i teckning, utan för att utbilda något som närmast vore att beteckna såsom maoistiska stormtrupper. Det har påståtts att den som söker till institutet i intagningsintervjun får finna sig i att redovisa sina politiska attityder. Det har även påståtts att politiska åsikter fått vara avgörande för tillsättningen av lärartjänster vid institutet. Det har påståtts att elever som inte är med på de socialistiska tongångarna utsätts för trakasserier från sina kamrater, ja, t.o.m. från vissa lärare. Det har också påståtts att föreståndaren för institutet har uttalat, att de elever som inte vill ha en genompolitiserad undervisning inte borde bli teckningslärare; de borde lämpligen söka sig till någon annan utbildning. Dessa påståenden om förhållandena vid institutet, herr talman, är ju ytterligt allvarliga anklagelser. Skulle de vara riktiga, vill jag hävda att ordet teckningslärarutbildning åtminstone måste sättas inom citationstecken, om det skall användas såsom beteckning för det dagliga arbetet vid institutet. Frågan är nu om statsrådets svar skall tolkas såsom en dementi på dessa påståenden. Har statsrådet gjort en sådan noggrann undersökning att han kan avfärda påståendena såsom ogrundade anklagelser? Skulle inte en sådan noggrann undersökning ha gjorts, undrar jag om statsrådet är villig att se till att en dylik undersökning kommer till stånd. Eller förhåller det sig så, herr statsråd, att även om påståendena är sanna skulle de inte behöva föranleda några åtgärder?
Författningsenligt är jag förhindrad att ta upp och besvara de frågor som herr Wallmark har ställt här. Jag vill bara uttrycka min förvåning över att han på detta sätt velat ta upp en diskussion som det är omöjligt att föra.
Herr talman! Jag kan inte finna något författningsenligt hinder för statsrådet att gå i svaromål. Vi har alltid hävdat att undervisningen vid alla undervisningsanstalter skall präglas av objektivitet. I det mycket stora antal tidningsartiklar som skrivits i det aktuella ämnet av våra måhända ledande skolpolitiska journalister, välkända och aktade, har sådana synpunkter framförts som rimligen borde ha trängt upp till departementet. Anmälan har gjorts till JO och skrivelser med begäran om un dersökningar har ingivits till skolöverstyrelsen. Jag står inte här, herr talman, och påstår att undervisningen bedrivs på ett felaktigt sätt. Personligen saknar jag underlag för att göra ett sådant påstående. Men de anmärkningar som framförts är av så utomordentligt allvarlig karaktär att statsrådet rimligen genom <:departementet eller genom skolöverstyrelsen borde föranstalta om en inspektion för att konstatera huruvida missförhållanden råder i påstådd omfattning eller över huvud taget förekommer. Det kan rimligtvis, herr talman, inte finnas något hinder för statsrådet att lämna en upplysning huruvida han har företagit någon undersökning eller är beredd att låta göra en sådan för att få dessa utomordentligt skarpa anklagelser bekräftade eller dementerade.

Herr talman! Herr Nils Nilsson har frågat mig, om förslag kommer att föreläggas riksdagen angående statsbidrag till simanläggningar vid skolor, i enlighet med idrottsutredningens förslag, och i så fall när. Beredningen av idrottsutredningens betänkande Idrott åt alla pågår för närvarande. Avsikten är att i en proposition till vårriksdagen lägga fram förslag på grundval av detta betänkande. Jag vill vidare erinra om att inom utbildningsdepartementet utreds för närvarande frågan om hur bl.a. bidrag till skolbyggnader skall utformas.

Herr talman! Jag tackar herr statsrådet för svaret på min fråga. Det är ingen ny fråga. Redan i januari 1962 framlades motioner om att riksdagen måtte besluta att hos Kungl. Maj:t begära en utredning med syfte att möjliggöra för kommunerna att erhålla statsbidrag för simanläggningar som används för skolornas simundervisning. I sitt yttrande över motionerna ansåg skolöverstyrelsen det angeläget att statsbidrag kunde erhållas för simanläggningar som betjänar simundervisning. Statsutskottet framhöll i sitt utlåtande att det är synnerligen viktigt att barn och ungdom under skoltiden har tillgång till såväl gymnastiklokaler som simanläggningar. I januari 1965 uppdrog Kungl. Maj:t åt skolöverstyrelsen att verkställa en utredning i frågan, och i september samma år avlämnade skolöverstyrelsen resultatet av sin utredning till Kungl. Maj:t. I ett svar på en enkel fråga i denna kammare av herr Schött i november 1967 meddelade statsrådet Moberg att den utredning som verkställts i anledning av riksdagens beslut överlämnats till idrottsutredningen för beaktande. Idrottsutredningen avlämnade sitt betänkande i juli förra året. Av den promemoria som skolöverstyrelsen på Kungl. Maj:ts uppdrag upprättat framgår att på orter, där lokaler fanns och simundervisning var obligatorisk, uppgick simkunnigheten bland skolungdomar till mellan 90 och 100 procent. Bristen på bidrag till simanläggningar har verkat återhållande på byggandet av sådana anläggningar, vilket i sin tur lett till minskad simkunnighet. Värdet av simanläggningar i anslutning till skolor är synnerligen stort. Förutom att simanläggningar bidrar till höjandet av simkunnigheten, vilket undersökningen har visat, ger de också möjlighet till utövandet av en god idrott — en fin avkoppling för ungdomar i deras studieverksamhet. Idrottsutredningen anförde i sitt betänkande att den i allt väsentligt delade skolöverstyrelsens uppfattning i fråga om statsbidrag till simanläggningar vid skolor. Utredningen ansåg att simanläggning bör jämställas med gymnastiksal och att samma bidragsprocent som i fråga om sådan bör tillämpas. Statsbidrag bör enligt utredningen kunna utgå från den 1 juli i år. I svaret på min fråga säger statsrådet att avsikten är att i en proposition till vårriksdagen lägga fram förslag på grundval av idrottsutredningens betänkande. Jag tackar för detta positiva meddelande; vi vet nu att förslag kommer till vårriksdagen. Idrottsutredningens betänkande är dock mycket vittomfattande. Jag vore tacksam om statsrådet närmare kunde svara på frågan, huruvida vi kan räkna med att statsbidrag kommer att lämnas för simanläggningar. Jag tror att ett svar vore värdefullt för de kommuner som väntar på besked i detta avseende.

Herr talman! Först ber jag att få tacka kammaren för dess vänlighet att bevilja mig yttranderätt i denna fråga. Jag känner verkligen behov av att få yttra mig i den, då jag sedan ungdomen varit mycket intresserad av simundervisning. Låt mig endast erinra om att vi redan på 1930-talet i simorganisationerna arbetade under mottot: simkunnighet — en medborgerlig skyldighet, simkunnighet -— en medborgerlig rättighet. Det har framhållits, med rätta, att det har den allra största betydelse att vi får fram fler simanläggningar inomhus för att kunna bedriva en effektiv simundervisning. Bl.a. mot denna bakgrund framstår det närmast som oförklarligt att vi alltjämt saknar bestämmelser som jämställer en simundervisningslokal med en gymnastiklokal i statsbidragsavseende. Som herr Nils Nilsson nämnde, väcktes en motion — som jag tog initiativet till — redan 1962 i denna fråga. Med hänsyn till den tågordning som råder i detta hus yrkades i motionen en utredning i syfte att möjliggöra statsbidrag. Gamla riksdagsmän kontaktade mig då och undrade om jag inte hade fått den här frågan om bakfoten. De hade svårt att tro att det verkligen var på det sättet att det inte utgick statsbidrag till en simundervisningslokal. Det har gått lång tid sedan 1962. Här har gjorts upprepade påstötningar i riksdagen. Jag vill här i dag bara ha nämnt att vi, som intresserat oss för denna fråga, har sett oss nödsakade att i år ånyo motionera i den. Det är ju närmast obegripligt att det i statsverkspropositionen inte förekommer ett klart förslag från departementschefen. Jag vill erinra om att skolöverstyrelsen i sitt yttrande 1965 räknade med att statsbidraget skulle komma att utgå från och med budgetåret 1966 71. Idrottsutredningen har också klart tagit en positiv ställning. Vi upplever alltså här att såväl skolöverstyrelsen som idrottsutredningen har klart uttalat sig i frågan. Jag fick ett svar av statsrådet Moberg 1967, som var ytterligt otillfredsställande. Han nämnde där att ärendet skjutits över till idrottsutredningen. Jag tyckte att där hade inte detta ärende att göra. Här gällde det helt enkelt att fylla en lucka i nuvarande bestämmelser. Remissen till idrottsutredningen har ytterligare fördröjt ärendet, men när nu idrottsutredningen har yttrat sig och givit uttryck för samma positiva inställning som skolöverstyrelsen och statsutskottet hade redan 1962, så är det, som vi framhåller i vår motion i år, synnerligen anmärkningsvärt att statsverkspropositionen saknar förslag i ärendet. Jag vill till utbildningsministern säga att den motion som väckts i år är en fyrpartimotion. Samtidigt nödgas jag konstatera att tidigare chefer för utbildningsdepartementet, som det nu heter, inte ägnat denna mycket viktiga fråga tillräckligt intresse. Det svar som jag fick 1967 var otillfredsställande. Det svar som givits här i dag är ganska oklart. Vi får inget bestämt besked i frågan huruvida statsbidrag skall kunna utgå från och med nästa budgetår.

Herr talman! Jag hade nyligen möjlighet att i ett svar till herr Wenner fors i andra kammaren utförligt redovisa min syn på senare delen av den fråga som herr Schött tog upp. Vad beträffar simundervisningen och drunkningsolyckorna har utvecklingen varit mycket positiv; men det är en annan fråga som jag inte skall gå närmare in på här i dag. Det är litet svårt att ytterligare kommentera herr Nilssons och herr Schötts inlägg, eftersom propositionen som bekant ännu inte framlagts. Jag vill emellertid tillägga att det pågår arbete inom utbildningsdepartementet i vilket deltar företrädare för Kommunförbundet och som syftar till nya regler för statsbidragsgivningen. Här kommer alltså denna fråga in i ett mycket större och vidare perspektiv. Med hänsyn till propositionsarbetet ämnar jag, som sagt, inte nu gå närmare in på frågan.
Herr talman! Jag tackar statsrådet för detta tillägg till svaret på min fråga. Jag har fått statsrådets förklaring att han i dagens läge inte anser sig kunna lämna ytterligare besked. Jag vill i alla fall, när vi nu har statsrådet här, vädja till statsrådet att se till att denna viktiga fråga får den behandling som den är värd. Simundervisningen är av stor betydelse. Vi vet att vi har kalla somrar här uppe, och det finns somrar, då man praktiskt taget inte kan idka simundervisning utomhus i öppet vatten. En simanläggning inomhus medger ju simundervisning året runt och möjliggör för ungdomarna att året runt få den härliga rekreation som simning innebär. Jag tackar åter statsrådet för svaret och hoppas att propositionen blir positiv när den en gång kommer.

Herr talman! Herr Åkerlund har frågat mig vilka metoder utöver de hittills använda som jag vill tillgripa för att komma till rätta med politiska demonstrationer, vilka med <stegrade våldsåtgärder såsom stenkastning, slungande av kemiska medel m.m. är ett hot mot enskilda personers säkerhet och egendom. Jag avser inte att vidta några åtgärder för att skapa nya metoder för övervakning av politiska demonstrationer.
”Vilka metoder utöver de hittills begagnade vill justitieministern tillgripa för att komma till rätta med politiska demonstrationer, vilka med steg rade våldsåtgärder såsom stenkastning, slungande av kemiska medel o. dyl. är ett hot mot enskilda personers säkerhet och egendom?”

Herr talman! Jag tackar justitieministern för svaret.

Det svar som nu föreligger lyder, att justitieministern inte ämnar vidtaga några åtgärder för att skapa nya metoder för övervakning av politiska demonstrationer. Det är inte svar på min fråga, eftersom denna gällde vilka metoder utöver hittills använda som justitieministern skulle vilja tillgripa för att komma till rätta med politiska demonstrationer. Det gäller alltså inte övervakning, utan frågan är att komma till rätta med politiska demonstrationer. Svaret är alltså vid sidan av min fråga och ofullständigt. Förra måndagen, den 2 mars, förekom en demonstration mot Sydvietnams nyöppnade informationskontor, och där kom stenkastning till användning. Tjära, sot och färg slängdes också mot kontoret, och det var en uppenbar fara att föreståndaren skulle komma till skada i det att en tegelsten kom susande alldeles strax bakom hans huvud. Även Nordvietnams legationsbyggnad lär enligt tidningsuppgifter ha blivit utsatt för våld. Men i det fallet har i varje fall mig veterligt inte påståtts att någon människa varit direkt utsatt för fara. För min del vill jag säga att jag ser allvarligt på tendenserna i dessa demonstrationer. Där föreligger en stegring i riktning mot våld. Jag finner det otrevligt om man i demonstrationer för fram plakat med texter som exempelvis att Palme och Geijer är Nixons lakejer, även om man nu inte speciellt åsyftar justitieministern utan förmodligen i stället Landsorganisationens ord förande. Om man på plakaten skriver ”Johnson-mördare” så är detta skymfande mot vederbörande. Går demonstranterna sedan över till äggkastning och använder ruttna tomater m.m. för att demonstrera sin ovilja mot dem man inte tycker om, så är detta förkastligt. När man tillgriper tegelstenar, tjära, sot och färg så är situationen farlig. Går demonstranterna ytterligare ett steg längre och kastar s.k. Molotov-cocktails och sprutar bensin i takbjälklag i byggnader blir situationen mycket allvarlig. En naturlig fråga tycks mig vara om nästa steg i denna upptrappning kommer att utgöras av sprängämnen och skjutvapen. De här företeelserna utgör som jag ser det en utmaning mot det svenska samhället.

Han trodde inte, sade han, att detta var sista gången som något sådant inträffade, vilket han fann beklämmande.

Hans svar lämnar oss ingen upplysning om detta. Enligt mitt sätt att se har samhället rätt att skydda sig. Ansvaret för detta har regeringen i egenskap av innehavare av den styrande makten. Regeringen skall garantera att människors liv och säkerhet inte hotas. I detta sammanhang vill jag också konstatera att när den sydvietnamesis ka fredsdelegationen i Paris besökte vårt land gjordes ett stort polispådrag för att skydda delegationens medlemmar. Jag uttalar mitt erkännande för det sätt på vilket polisen genomförde sina uppgifter. Men för dem av kammarens ledamöter som inte var med vid den mottagning som gavs för dessa herrar måndag eftermiddag samt ett antal andra framstående utländska representanter vill jag berätta att polisstyrkan rörde sig om sannolikt ett hundratal man. När jag ger mitt erkännande till polisens arbete är jag angelägen framhålla att jag i detta också inbegriper polisens högste chef, alltså justitieministern. Vid tillfället i fråga hände inte något speciellt i demonstrationsväg, men det var naturligtvis litet genant att de närvarande ändå kunde konstatera att vi i detta land måste dra samman utomordentligt stora polisstyrkor för att inga obehagligheter skall inträffa. Jag har också pekat på förhållandet med den rättspsykiatriska kliniken i Lund. Det har sagts — fast jag är ingen expert i denna fråga — att det också finns inslag av politik i de påtalade våldsåtgärderna i detta sammanhang, vilka jag finner tragiska. Jag vill upprepa. Detta är dock en allvarlig fråga. Det är inte bara, herr justitieminister, fråga om att åstadkomma polisskydd, vilket vi har rätt till; en rätt som justitieministern alldeles klart har erkänt. Det är också, kanske rent av i betydande mån, en moralisk fråga, och jag kan inte förstå annat än att regeringen här måste ta ledningen på något sätt, så att vi får hyfs i den politiska debatten. Det måste göras klart från högsta håll — alltså från regeringshåll — att man inte kan acceptera våldsåtgärder vid politiska demonstrationer. Jag har naturligtvis funderat på vad man skulle kunna göra, och det vore rimligt om justitieministern frågade mig vad jag kan tänka mig för åtgärder. Jag vill bara löst utkasta frågan: Skulle inte justitieministern kunna överväga att rikta en uppmaning till folket via våra nyhetsmedia, TV, press m.m., som ju är effektiva och når mycket långt, och vädja om sans och måtta. Enligt min mening vore det icke någon propaganda i nyhetsmedia, ty vi är alla överens om att vi icke får gå så långt som till att tillgripa våldsåtgärder. En sådan regeringsdeklaration, framförd av justitieministern, borde kunna få stöd av alla partiledarna, så att vi därigenom visade för folket att demokratins spelregler måste följas och att vi absolut måste avstå från våld i Politiken.

Herr talman! Justitieministern säger att vi har tillräckliga resurser, och det känns ju betryggande i så fall. Vi får dock inte blunda för att de resurser som justitieministern pekar på avser antalet poliser; om vi har tillräckligt många poliser och om vi kan upprätthålla en tillräckligt effektiv bevakning. I fallet med det sydvietnamesiska informationskontoret är det känt att där fanns polisbevakning, en högst betydande sådan. Jag var där själv och konstaterade att där på eftermiddagen fanns uppskattningsvis 25 å 30 poliser. Sedan kom det något larm hos polisen, som medförde att man fick dra bort polisstyrkan från platsen. Så fort som polisen försvunnit — det fanns naturligtvis en viss tidsintervall, hur lång känner jag inte till — inträffade attacken. Detta visar kanske att polisstyrkan i det fallet inte var tillräckligt stor. Sedan kommer ytterligare en fråga, som jag anser väsentlig: Vi kan väl inte leva i ett samhälle, i vilket vi kontinuerligt måste ha polisbevakning på ett antal platser? Vi kan väl inte ha poliser i stort antal permanent runt omkring ömtåliga platser i vårt land. Det är därför jag säger att det är en fråga om moral och om insikt hos människorna att förstå att det är en sak att gå i en demonstration och bära plakat med vissa önskemål och en annan sak att tillgripa våldsåtgärder, kasta sten o. d. som gör att det erfordras polis. Däremot behövs det väl ingen polis därför att det går några i och för sig snälla och hyggliga människor och bär plakat i vilka de framför önskemål om ändringar i det svenska samhället. Jag kan inte finna att justitieministern riktigt vill gripa tag i problemet. Justitieministern flyr undan det i stället för att ta i det. Detta är, som jag ser det, ett allvarligt problem.

Herr talman! Låt mig då bara avslutningsvis säga att jag hoppas att det som inträffat är ett olycksfall i arbetet och att vi inte behöver uppleva det någon mer gång. Men jag hoppas också att justitieministern är vänlig och överser med mig om jag återkommer därest det sker en upprepning.

Herr talman! Fröken Maj Pehrsson har frågat mig om jag är beredd att medverka till att medel ställs till förfogande för underhåll och förstärkning av vägnätet så att virkestransporterna från de stormhärjade områdena kan fortgå så ostört som möjligt, även under tjällossningsperioden. Stormfällningarna i höstas drabbade hårt fjorton län i norra Götaland och västra Svealand. Skogsstyrelsen begärde därför hos vägverket i december att så stora delar som möjligt av det all männa vägnätet i det stormhärjade området skulle upplåtas för 10/16 tons axeloch boggitryck under vinterns tjälperiod och sommarens torrperiod. Med anledning av skogsstyrelsens begäran uppmanade vägverket samma månad berörda vägförvaltningar att såvitt möjligt tillgodose önskemålen. Trafik på vägarna med tunga fordon under tjällossning eller eljest när vägarna är starkt uppblötta kan medföra betydande skador. Att underhålla tjälskadade grusvägar så att tunga virkestransporter kan fortgå under tjällossningsperioden skulle också dra orimliga kostnader och i många fall inte ens vara möjligt. Transporterna måste därför omedelbart avbrytas om sådana väderleksförändringar inträffar som starkt minskar vägarnas bärighet. Det är naturligtvis helt omöjligt både tekniskt och praktiskt att under några vintermånader förstärka ett så omfattande vägnät som det här gäller.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

Enbart i Älvsborgs län beräknar man att 4,5 å 5 miljoner kubikmeter mest grovt virke stormfälldes i september. En stor del av virket har redan upparbetats. Med hänsyn till insektskador är det väsentligt att virket kommer fram ur skogarna så snabbt som möjligt och kan transporteras till industrierna. Kunde vägförvaltningen i de av stormkatastrofen drabbade länen få medel till speciella underhållsarbeten på från transportsynpunkt särskilt hårt utsatta vägar, skulle transporten av virke kunna fortgå i betydligt större omfattning även under tjällossningsperioden. Det stormfällda virket värderas i dag till mellan 200 och 250 miljoner kronor, om det kan säljas såsom timmer. Blir transporten till industri fördröjd och virket måste omarbetas till massaved, beräknas förlusten till 20—30 procent. Vi har på våra bord fått en vägplan för 1970. Där visar man i tabeller att länsvägarna indelas i tre klasser: fullgoda, godtagbara och icke godtagbara. I Älvsborgs län är 25 procent av länsvägarna klassade såsom fullgoda, 25 procent såsom godtagbara och 50 procent såsom icke godtagbara. Med andra ord, vi har i länet vägar som till 50 procent är betecknade såsom icke godtagbara. Vi har genom stormen drabbats av en katastrof, och för att minska följderna av den katastrofen behövs en extra förstärkning av vägnätet inför tjällossningsperioden; en förstärkning som är än mer nödvändig på grund av vägnätets redan tidigare dåliga kvalitet. Statsrådet säger i sitt svar, att en förstärkning skulle medföra orimliga kostnader.

Man har beräknat att en upprustning för det här tillfället skulle kosta två miljoner kronor. De två miljonerna får då ses i förhållande till vad det kostar om virket försämras och hur många miljoner man då förlorar. Jag tackar än en gång för svaret.

Herr talman! Fröken Pehrsson tar upp speciellt Älvsborgs län. Jag kan naturligtvis, av förklarliga skäl, inte gå in i någon diskussion om förhållandena just i det länet. Jag vidhåller, trots vad fröken Pehrsson här säger, att det är både tekniskt och praktiskt omöjligt att under några vintermånader förstärka ett så omfattande vägnät som det här gäller — alltså 14 län med tusentals och åter tusentals kilometer väg som man under en mycket begränsad tidsperiod skulle förstärka. Detta går inte, vilket det är lika bra att konstatera i stället för att på något vis försöka göra gällande att enstaka punktinsatser — som i andra sammanhang kan diskuteras — i det här fallet skulle kunna åstadkomma några underverk. Huruvida man från Älvsborgs län — som ju fröken Pehrsson här talar speciellt om — har gjort någon särskild framställning har inte kommit till min kännedom. Även om detta län är stort när man räknar efter kilometerlängden på vägarna finns det endast två län som fått mera pengar till länsvägar än Älvsborgs län. Jag säger nu inte detta för att söka undanskymma det förhållandet att vägarna behöver en ännu bättre upprustning såväl i Älvsborgs län som på andra håll.

Herr talman! Jag har uppmärksammat att kommunikationsdepartementet gett ut en flerårsplan och en fördelningsplan för åren 1970—1974, där man nämner att hänsyn skall tas till näringslivet och särskild uppmärksamhet ägnas åt bärighetsupprustning av vägarna. Jag har också med tillfredsställelse konstaterat att samma vägplan i en särskild punkt talar om fortsatt samarbete mellan vägverk, näringsliv och andra företrädare för vägkonsumtionen. Båda dessa skrivningar finner jag mycket tillfredsställande.
Herr talman! Det är riktigt vad som sagts i planen, och jag tycker att vi skall hålla fast vid det. Men frågan här gällde ju om vi under två eller högst tre vintermånader kan rusta upp ett vägnät i 14 län.

Herr talman! För detta val ber jag att få avlämna en gemensam lista. Denna har godkänts av de av kammaren valda ledamöterna i talmanskonferensen.

Herr talman! Vissa modifieringar av grunderna för det statliga partistödet föreslås i årets statsverksproposition. Anledningen härtill är övergången till enkammarriksdag och ändringen av valsystemet. Stödet har hittills utgått till parti, som är representerat i riksdagen, med 60 000 kronor per mandat och kalenderår. Parti som vid senaste andrakammarval inte uppnått minst 2 procent av de i hela riket avgivna rösterna har dock inte varit berättigat till partistöd. Enligt det valsystem som skall tillämpas från och med i år för val till den nya enkammarriksdagen kan mandat bara tilldelas parti, som fått antingen 4 procent av rösterna i hela landet eller 12 procent av rösterna i en valkrets. senaste val till riksdagen och därvid vunnit mandat blir berättigade till stöd. Bidragsbeloppet per mandat och kalenderår föreslås samtidigt höjt från 60 000 till 70 000 kronor, vilket i realiteten innebär att partierna i stort sett kommer att få lika mycket som nu, eftersom det blir en minskning av antalet mandat från 384 till 350. Enligt den föreslagna utformningen av reglerna uppkommer en kraftig tröskeleffekt för partier, som inte kommer upp till omkring 4 procent av det sammanlagda röstetalet i landet. I motionerna I: 687 och II: 740 framhåller motionärerna att de betraktar det som otillfredsställande att denna höga tröskeleffekt kan uppstå. De reservanter som står bakom reservation 1 har i stort sett anslutit sig till de synpunkter som framförts i motionerna.

Herr talman! Jag hemställer om bifall till den vid utskottsutlåtandet fogade reservation som är betecknad med 1.

Herr talman!

Även om vi från moderata samlingspartiet inte längre går på avslag när det gäller partistöd av allmänna skattemedel, så känner vi ingen större entusiasm eller tillfredsställelse över att par Ang. grunderna för partistöd tierna för sitt politiska arbete skall behöva använda skattepengar. När det nu är som det är, kan vi inte underlåta att fästa uppmärksamheten på den orättvisa fördelningen mellan partierna. Allteftersom partistödet ökar i storlek skärpes även kraven på en mer rättvis fördelning av dessa medel. Tyvärr är fördelningsprinciperna för dessa medel utformade så att regeringspartiet gynnas på de andra partiernas bekostnad. Självfallet vill regeringspartiet trygga sin ställning och sin majoritet för framtiden, men att stärka sin ställning på ett sådant sätt som här sker borde ändå vara otillåtet. Det är en avigsida i det politiska arbetet att regeringspartiet med en majoritet bakom sig mer än andra partier har möjlighet att använda skattebetalarnas pengar, inte bara i partitaktiskt syfte utan på ett orättvist sätt i rent partiarbete. Varje parti som skall föra ut sina idéer över hela landet har en del fasta kostnader, det går inte att förneka, och därför får partistödet inte samma värde för ett litet parti som för ett stort. I den motion från ledamöter av moderata samlingspartiet som nu behandlas finns ett uttalande som jag starkt vill understryka: ”I det system vi har med proportionella val är det självklart att de partier som framkommer genom detta valsystem också skall arbeta under rättvisa villkor.

För att hålla oss på samma linje som i höstas har vi i reservationen stannat för ett grundbidrag på 25 procent, lika till samtliga partier som får partistöd. Jag ber, herr talman, att få yrka bifall till reservation 2.

Herr talman! Det nya valsystem som skall tillämpas från och med 1970 har vi varit eniga om. Enligt systemet kan mandat tilldelas endast parti som fått antingen minst 4 procent av rösterna i hela landet eller 12 procent av rösterna i en valkrets. Man har medvetet fastställt dessa procentsatser, då man inte vill få en ailtför stor splittring av partiväsendet. Efter det att dessa regler införts, skulle det förefalla rätt egendomligt, om man skulle skapa regler som innebär att ekonomiskt stöd lämnas till partier som inte uppnår dessa procentsatser. Det skulle bli en åtgärd i rakt motsatt riktning mot de som vidtagits beträffande valsystemet. Med anledning av herr Sveningssons påstående om den orättvisa fördelningen vill jag bara erinra om vad som låg till grund för beslutet om införandet av det statliga partistödet. Man ansåg först och främst att bidrag borde utgå endast till partier som hade ett icke obetydligt stöd i väljaropinionen, manifesterat i allmänna val. Med hänsyn härtill har de procentsatser jag här nämnt fastställts i det nya valsystemet. Vidare bestämde man sig för att bidragens storlek skulle sättas i relation till partiernas styrka. I denna fråga rådde det vid detta tillfälle inte några delade meningar. De delade meningarna gällde, om man över huvud taget skulle införa ett partistöd eller inte. Vid tillfället hade avgivits reservation av representanter för det dåvarande högerpartiet och tre folkpartister som yrkade avslag på förslaget om partistöd. Men de som då utgjorde en betydande majoritet var helt ense om de fördelningsregler som jag här angett.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

Herr talman! Under polisverkets anslagstitel inom justitiedepartementets verksamhetsområde, som vi nu behandlar, så har det väckts ett antal motioner. Vid punkten nr 5 har en mittenmotion avgivits som tar sikte på trafikövervakningen och polisverkets möjligheter att upprätthålla den, men man kan också säga att motionen, eftersom den utmynnar i en utökning av polisens resurser, inte bara har en betydelse ur trafiksäkerhetssynpunkt utan också i stor utsträckning gäller den vård om den allmänna rättssäkerheten på gator och vägar i vårt land som är en ytterligt viktig fråga. Motionsförslaget har emellertid, som sagts, hängts upp på att det behövs en avsevärd förstärkning när det gäller polisverket och speciellt under denna titel när det gäller inköp av motorfordon m.m. I motionerna I1:656 och II: 763 av herrar Helén och Hedlund m.fl. har man redovisat en statistik över ett försök som rikspolisstyrelsen år 1968 gjorde rörande en intensifierad trafikövervakning på Europaväg 4 mellan Stockholm och Hälsingborg. De erfarenheter som man där fick leder fram till att den utökning av polisorganisationen och den motorutrustning som där är nödvändig inte har följts upp i Kungl. Maj:ts förslag. Departementschefen har t.ex. avstyrkt inköp av de två nya helikoptrar som rikspolisstyrelsen har begärt. Med hänsyn till den betydelse som just den här formen för trafikövervakning har så tycker vi att departementschefens avstyrkan är olycklig. Vi har i motionen hemställt om att de anslag som det här gäller uppräknas med de 1150 000 kronor som rikspolisstyrelsen har begärt för inköp av två nya helikoptrar. Anslaget skulle då komma att gå upp till 32 750 000 kronor, varav 19 300 000 kronor avses att avräknas mot automobilskattemedel. Mot bakgrund av vad jag sade om nödvändigheten av en skärpt trafikövervakning och den roll som helikopterverksamheten där kan spela enligt gjorda försök så anser jag att det förslag som tas upp i reservationen vid punkten 5 helst borde bli riksdagens beslut.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 Reservationen vid punkten 6 är en följdreservation. Jag behöver inte orda särskilt mycket om den. Om kammaren bifaller reservationen vid punkten 5 lär den också vara tvungen att bifalla reservation vid punkten 6. Mot bakgrund av väckta motioner när det gäller den lokala polisorganisationens förvaltningskostnader, beträffande medelsberäkning m.m., så har mittenpartierna avgett en reservation och moderata samlingspartiet en särreservation. Vi har i reservationen a vid punkten 9 understrukit att behovet av ytterligare tjänster inom polisen är väl dokumenterat. Vi har dock ansett att just detta förhållande medför att en noggrann prioritering av behoven på olika sektorer då också är nödvändig. Om man gör en sådan här bedömning så får en ökning av resurserna för trafikövervakningen utöver Kungl. Maj:ts förslag anses så angelägen att den måste tillgodoses så snart som möjligt. Det är kravet på att söka minska antalet mänskliga tragedier som trafikolycksfallen medför som först och främst talar för detta, och det är också en önskan att nedbringa de stora kostnader som genom olyckorna drabbar enskilda och samhället som kan läggas till grund för en sådan bedömning som vi här har gjort. Den uppräkning på 2,75 miljoner kronor som har yrkats i mittenmotionerna tycker vi innebär en någorlunda godtagbar avvägning, som skulle ge utrymme för ytterligare 55 å 60 polismanstjänster för trafikövervakning. Detta ter sig ännu mer nödvändigt om man, mot förmodan, skulle kunna frukta att kammaren inte godtar vår reservation om helikoptrarna. Vi har inte velat vara med om en ytterligare vidgning av anslaget, och vi har i reservationen sagt att det bör ankomma på Kungl. Maj:t att besluta om fördelningen av tjänsterna på de olika polisdistrikten. Reservanterna förutsätter dock att man därvid även beaktar de skäl som föranlett utskottet att förorda en ökad medelsanvisning.

Herr talman! Såsom redan påpekats finns vid punkterna 5, 6 och 9 i detta utlåtande reservationer. Vår reservation vid punkt 5 gäller bl.a. frågan om inköp av två nya helikoptrar. I reservationen vid punkt 6 föreslår vi en uppräkning av anslaget till underhåll och drift av motorfordon. I reservationen vid punkt 9 hemställer vi om en viss uppräkning av anslaget till den lokala polisorganisationen. Helikoptern är, vilket redan påpekats, ett hjälpmedel främst i trafikövervakningen. Rikspolisstyrelsen vitsordar också i sina petita att helikoptern är ett mångsidigt och lämpligt hjälpmedel i det arbetet och att erfarenheterna av denna trafikövervakning är mycket goda. På grund av helikopterns användbarhet för detta ändamål har det också visat sig att en omfattande prioritering av uppdrag har blivit nödvändig därför att det antal helikoptrar som står till polisens förfogande är otillräckligt. Rikspolisstyrelsen har begärt att få yt terligare två helikoptrar, men detta har departementschefen avstyrkt. Det finns anledning att påpeka att det — även med den ökning av antalet helikoptrar som vi här föreslår — blir nödvändigt att också i fortsättningen förhyra helikoptrar under vissa perioder av intensiv trafikövervakning. Vi har alltså på denna punkt inte kunnat följa departementschefen, utan yrkar bifall till rikspolisstyrelsens förslag om inköp av ytterligare två helikoptrar för en beräknad kostnad av 1150 000 kronor. Vi yrkar även — delvis som en följd av nu nämnda förslag — en uppräkning av anslaget till underhåll och drift av motorfordon med 600 000 kronor. Detta yrkande framställs i reservation under punkt 6. Vid punkten 9, som gäller medelsberäkningen för den lokala polisorganisationen, föreslår vi i reservation a en ökning av anslaget med 1 750 000 kronor. Detta gäller här en ökning av polisens personella resurser. Vi anser att en sådan förstärkning i första hand bör sättas in för att åstadkomma en effektivare och mer omfattande trafikövervakning. Landets polischefer och länsstyrelser har begärt en mycket kraftig ökning av antalet polistjänster, en ökning med cirka 2300. Rikspolisstyrelsen begärde 977 nya tjänster för den lokala polisorganisationen, och departementschefen har stannat för mindre än hälften, varav omkring 300 polismannatjänster. Nu kan det visserligen sägas att en ökning i alla fall äger rum jämfört med det antal tjänster som finns i dag — och det skall villigt medges. Men ökningen är mindre än föregående år, och den är uppenbart otillräcklig i den aktuella situationen på detta område. I och för sig skulle väl ett bifall till rikspolisstyrelsens framställning vara väl motiverat. Brottstendenserna är verkligt oroande, Nya områden mutas in av alltmer förslagna och internationellt påverkade brottsligor. Eftersläpningen beträffande brottens beivrande är betänklig, och uppklarningsprocenten är sorgligt låg. Polisen har heller inte resurser att bereda den fredlige medborgaren det skydd som han rimligtvis borde kunna göra anspråk på. Alla dessa omständigheter talar för att vi måste inrikta oss på att göra mera på detta område, speciellt inom storstadsregionerna. Vi har föga glädje av välfärdsstaten om vi inte känner att vi lever i ett rättssamhälle. Detta är därför en trygghetsfråga av första ordningen.

Jag ber, herr talman, att få instämma i yrkandet om bifall till reservationen vid punkten 5.

Herr talman! När vi nu går att diskutera ärendena under justitiedepartementets huvudtitel befinner vi oss i en situation som mycket liknar den som rått under de närmast föregående åren. Även om en obetydlig minskning av antalet brott mot brottsbalken kommit till synes under förra året är trenden i stort sett alltjämt densamma. I själva verket har brottsligheten aldrig varit så hög i Sverige som under 1960-talet, skriver man i en nyss utkommen offentlig utredning. Våldsbrotten ökar alltjämt. Uppklarningsprocenten är alltjämt skrämmande låg. Någon riktig förbättring av trafikolycksfallsstatistiken har vi inte nått trots alla de stora insatser som gjorts på området. Antalet trafikförseelser ökar. Narkotikasituationen är alltjämt ett stort och ingalunda löst problem. Demonstrationer och andra liknande aktioner, kanske framför allt mot vissa främmande ambassader, institutioner, agenturer 0. s. v., kräver betydande insatser av polispersonal och är gång på gång förenade med våldsbrott, som inte bara ger upphov till betydande materiella skador utan som också kan utgöra ett väsentligt hot mot människors liv. Situationen inom de områden som justitiedepartementet har att bevaka visar sålunda inga tecken på förbättring. Utvecklingen går i stort sett i samma riktning som förut. Det finns också en annan företeelse som inte förändrats särskilt mycket sedan de närmast föregående åren.

Departementschefen beräknar medel för 440 nya tjänster. Det är att märka att det nya arbetstidsavtal som trädde i kraft den 1 januari i år enligt propositionen innebär ett bortfall av över 100 årsarbetskrafter. Reellt betyder årets satsning på ny polispersonal sålunda knappt 15 procent av det som begärts på lokalplanet. Herr talman, det är ganska lika som det har varit förut. ändå har vi en ny justitieminister, och detta är hans första budgetförslag. Han kommer kanske, liksom sin företrädare, att säga att han är den departementschef som fått nyanställa mest folk, hela 650. Det är kanske riktigt att man inte i något annat departement har fått mer, men det är ändå litet i förhållande till vad som begärts. Med herr talmannens tillstånd skall jag i detta sammanhang med några ord beröra även ett par andra saker inom propositionen och då anföra några allmänna synpunkter. Jag ville gärna säga att det finns åtskilligt i huvudtiteln som man har an ledning att sätta värde på, bland annat satsningen inom kriminalvården på en utbyggnad av frivården. Det gäller alitså den vårdades omhändertagande då han skall slussas tillbaka ut i samhället. Här satsas verkligen en del, om också inte så mycket som egentligen vore behövligt. Den försöksverksamhet som är avsedd att äga rum i skyddskonsulentdistriktet i Sundsvall och som syftar till att klarlägga i vilken utsträckning och på vilket sätt den kvalitativa och kvantitativa förstärkningen av vårdmöjligheterna kan komma att påverka rehabiliteringsresultatet synes mig vara mycket intressant och väl värd att stödja. Försöket innebär bl.a. en betydande personell utrustning med satsning på frigångshem, frivårdshotell, socialmedicinsk klinik o.s.v. Det hela skall ske i nära kontakt med forskningsexpertis och under vetenskaplig kontroll. Det låter bra, men ändå viktigare är att man får de rätta personerna att ta sig an detta klientel. Mänsklig värme, som kan skapa mänskliga kontakter, betyder här oerhört mycket. Övergången mellan den skyddade tillvaron inom kriminalvårdens anstalter och livet ute i samhället är för många en kritisk period. Samhällets insatser i detta skede har varit otillräckliga. Den återvunna friheten har därför i många fall bara blivit en kortvarig dröm om frihet. Jag vill gärna redan nu säga att jag tycker att detta är ett mycket intressant försök. Jag hoppas att det skall ge utbyte i form av bättre rehabilitering och konstaterbar bättre anpassning i samhället, vilket ju är det mål som hela kriminalvården ytterst syftar till, det vill säga att söka återanpassa de omhändertagna i samhället som nyttiga och harmoniska medlemmar i gemensamheten. Jag understryker än en gång att jag tycker detta är ett positivt drag i denna huvudtitel. Efter dessa korta allmänna synpunkter skall jag beröra våra reservationer vid punkterna 9 och 10. Alla de reservationer som föreligger innebär en ökning av de anslag som föreslagits i propositionen. Men sedan har vi inom oppositionen olika prioriteringar. Alla de önskemål som framställts om ytterligare medelsanvisningar har sin särskilda tonvikt. Var och en vill satsa på det område där man tror att insatserna ger det bästa utbytet. Vi vill framför allt sikta på en snabbare ökning av antalet poliser. Vi har bestämda skäl för detta yrkande. Vi har observerat att när polisen vid vissa bestämda tidpunkter gjort speciella och mycket kraftiga insatser har den allmänna brottsligheten minskat påtagligt även inom områden som inte direkt varit berörda. Så var det häromåret när spaningarna pågick efter mördarna i Handen. Så var det även förra året under polisens stora drive mot narkotikalangarna. Mittenpartierna har framför allt velat sikta på trafikövervakningen. Vi vill inte i vårt förslag om ett betydligt större antal nya polisbefattningar göra någon bestämd fördelning. Det ankommer enligt vår mening på Kungl. Maj:t att besluta om fördelningen. Vi har endast framfört en synpunkt, nämligen nödvändigheten av att beakta storstädernas behov. Vi räknar ändå med att trafikövervakningen skall få någon förstärkning — det behövs. Vi har med oro konstaterat att 19 300 rattfyllerister påträffades under förra året — en ökning med 25 procent — och att olovlig körning ökade med 31 procent, d.v.s. den upptäckta olovliga körningen. En aktiv polisiär övervakning av vägarna minskar olycksfallsfrekvensen — det torde vara bevisat. Trafikanterna blir försiktigare, gör försiktigare omkörningar, överskrider inte hastighetsbegränsningar o.s.v. Det är viktigt att polisen förfogar över fordon och god teknisk utrustning, men det är lika viktigt att polisens fotpatruller i städerna får finnas kvar och öka i antal. Numera ser man nästan aldrig som förr patrullerande poliser, som lärde känna stadsdelarna, kvarteren och människor na. Man ser de raskt åkande bilarna med en eller två poliser. Visst gör dessa bilpatruller nytta, men de åker så fort förbi och kan inte bli hemtama i kvarteren. I tättbefolkade områden med stor brottslighet ter sig fotpatrullering som oundgängligen nödvändig. Man kommer att tvingas att satsa mer på den typen, och det i en snar framtid. Herr talman! Det är huvudsakligen ett ökat antal poliser som vi nu vill satsa på. Siktar vi i själva verket till en polisstat, frågar kanske någon. Svaret är: Det gör vi absolut icke. Situationen är emellertid sådan att ett ökat antal poliser just nu ter sig som den enda framkomliga vägen. Men vi vill gärna att man också skall söka sig fram på andra vägar för att få till stånd en bättre tingens ordning. Är det inte nödvändigt att sätta sig ned och fundera över vad det är i samhället som medför att våldsbrotten blir svårare och talrikare, enligt vad polisen säger, och att barnhemmens och ungdomsvårdsanstalternas klientel blir svårare att ta hand om, enligt vad vårdarna säger? Orsakerna är naturligtvis många. Man pekar på urbaniseringen och omflyttningen av många människor, den ökade motorismen o. s. v. Ändå frågar vi oss: Är den medvetna satsning på att upplösa familjegemenskapen som nu äger rum riktig? Kan det vara bra att mamman skall ut i yrkesarbete och ha sina barn på daghem eller fritidshem? Kan man möjligen här finna en av orsakerna till de bekymmer vi har med våra ungdomar, trots alla undersökningar som gjorts om bättre social anpassning på daghem där barnen är i sällskap med jämnåriga men också med mer eller mindre opersonliga vårdarinnor, så som man vid olika sociologiska undersökningar har tyckt sig finna? Hemmen är ju ändå inte alltid ”en huvudscen för medvetet fysiskt våld”, som det står att läsa i en av de obligatoriska läroböckerna i statskunskap vid Stockholms universitet. Hemmet ger oftast, tror jag, något som många både barn, ungdom och vuxna behöver: mänsklig värme och ömhet. Vi kanske måste återvända till hemmet som en källa till gemenskap och harmoni och som kan ge en fastare grund att bygga på. Det förefaller egendomligt att man ständigt talar om hur en dålig hemmiljö, ett upplöst hem, ett skilsmässohem utgör orsaken till att så många inte har kunnat anpassa sig i samhället, och ändå sysslar så mycket med att just upplösa den gemenskap som hemmen utgör. Finns det inte anledning att göra reflexioner i den riktningen? Jag skulle också vilja anknyta till någonting som herr Åkerlund yttrade häromdagen i en enkel fråga till justitieministern. Han frågade i princip om justitieministern hade tänkt sig några nya metoder för att komma till rätta med de våldsgärningar som äger rum vid demonstrationer 0. s. v. och som satt människors liv i fara. Herr Åkerlund nämnde t.ex. mordbranden på rättspsykiatriska kliniken i Lund som åstadkom skador för 1,8 miljoner kronor. Han pekade också på en annan händelse som hade inneburit risk för en människas liv. Herr Åkerlund fick inte något svar. Justitieministern hade inga nya metoder att komma med. Herr Åkerlund syftade då inte till att det behövs fler poliser, utan han tänkte sig möjligheten av positiva åtgärder som upplysning och propaganda. Häromåret hade man stora besvärligheter med studenterna vid universiteten, här som på så många andra håll i världen. Det är betydligt lugnare nu, vad det kan bero på. Det kanske bara var en våg som kom och gick. Kanske gick den sin väg därför att studenterna fick vara med och bestämma om en del. Jag håller före att det inte är så viktigt att de får vara med och bestämma så mycket. Det rör sig ju om saker som de ännu inte är så väl insatta i. Det väsentliga, förefaller det mig, är att de får vara med när någonting bestäms, får se hur det går till när besluten fattas och får känna ansvaret av att fatta beslut som skall gälla många. Det kan vara beslut med ekonomiska och andra konsekvenser. Detta gällde alltså studenterna. Kanske även andra ungdomar och yngre vuxna — i den grupp som begår brottsliga gärningar, kommer med i knarkgäng o.s. v. — mera borde intresseras för det som sker i samhället och få vara med och besluta om saker och ting. Möjligen skulle detta vara en väg att stimulera deras samhällsanpassning. I första hand gäller det för ungdomarna naturligtvis fritidssysselsättningar och fritidsuppgifter, och här har idrotten sin mycket stora uppgift. Det väsentliga är att vederbörande anförtros uppgifter och får ansvar. Det är inte alltid så lätt, och de goda ambitionerna ger understundom inte de resultat som man hoppats på; men många gånger ser man positiva resultat. Allt detta gäller inte bara ungdomarna. Kriminaliteten har ökat också inom övriga åldersgrupper. Även för dem kan gälla att de bör intresseras för samhälleliga uppgifter. Ur denna synpunkt kan det vara intressant att lägga märke till hur antalet förtroendemän har minskat genom de åtgärder som vidtagits inom samhällets organisation. Man räknar med att det 1952 — med den kommunindelning som vi då hade — fanns ungefär 225 000 människor som hade någon form av offentligt förtroendeuppdrag. Motsvarande siffra, sedan kommunsammanslagningen är färdig, blir bara 43 000. Genom de båda kommunreformerna skulle man sålunda ha tagit ifrån ungefär 180 000 människor deras förtroendeuppdrag.

Om man resonerar på det viset kan kanske ändå denna minskning av antalet förtroendeuppdrag på sitt sätt ha bidragit till den utveckling som skett. När man tagit ifrån så många människor uppgifter i samhället, kan det vara av betydelse att söka finna någonting nytt i stället — något som kan verka positivt och konstruktivt. Herr talman! Det är roligare att fundera på sådana här konstruktiva idéer än att bara tänka på ett ökat antal poliser. Herr talman! Jag kommer att när punkterna 9 och 10 tas upp till beslut yrka bifall till våra reservationer vid dessa punkter.

Herr talman! För ett par årtionden sedan var Sverige bland de länder i Europa som hade den lägsta brottsligheten. Sedan dess har den ständigt ökade brottsligheten i vårt land fört oss fram till en föga hedrande plats bland de främsta länderna i fråga om brottslighetens omfång. Detta gör att frågan om åtgärder mot brottsligheten har blivit ett verkligt allvarligt problem i vårt land; ett problem som statsmakterna enligt min mening ännu inte tillräckligt insett betydelsen av. Jag vill först understryka det egentligen ganska självklara faktum, att man inte löser problemet med brottsligheten enbart eller ens främst genom att skaffa fler poliser. För att nå det syftet behövs omfattande och djupgående åtgärder av olika slag — herr Kaijser har varit inne på den frågan. Åtgärderna bör naturligtvis i första hand syfta till att förebygga uppkomsten av brott, och det gör att de bör sättas in hos yngre årsgrupper, som ännu inte har behövt komma i kontakt med domstolsväsendet. Det gäller alltså åtgärder, där hem och skola samt sociala institutioner av olika slag måste samarbeta. Men sådana åtgärder kan, herr talman, tyvärr bara verka sakta och på relativt lång sikt. Den oroande utvecklingen gör att vi tills dessa åtgärder kan få full kraft måste satsa på sådant som på kort sikt kan ge effektiva resultat, och då är en betydande upprustning av polisväsendet en nödvändighet. När man talar om de bristande resurserna hos polisen, tänker man väl i regel i första hand på bevakningsuppgifterna — alltså den bevakning som syftar till att hålla ordning och att hindra brott — och kanske också på utredningen av de brott som i alla fall begås. Jag skulle i detta sammanhang vilja framhålla en annan olägenhet av de bristande resurserna inom polisväsendet. Det gäller utredningen i form av polisförhör. När en person har begått ett brott — han har t.ex. upptäckts vara förskingrare, avskedats från sin anställning, han har erkänt brottet och väntar på utredning och dom — visar det sig i beklagligt stor utsträckning att polisen inte har tid att höra honom. Han kan få vänta vecka efter vecka, månad efter månad, ja, ännu längre på att polisen över huvud taget skall ha tid att sätta i gång med utredningen. Vad händer då? Jag har i min verksamhet som domare sett alltför många tragiska exempel på hur sådana personer bryts ner under den ovissa väntan på vad som skall hända. En del blir alkoholiserade eller narkomaner. Ofta har de inte kraft att börja ett nytt arbete även om tillfälle erbjuds. Andra människor av annan läggning resonerar ungefär som så, att när de ändå väntar en dom kan de lika gärna använda tiden i frihet till att begå nya brott och leva på de pengar de då kan skaffa sig. Detta är ur mänskliga, kriminalpolitiska och ur de flesta andra synpunkter man kan anlägga mycket olyckligt. Jag kan anföra ett exempel från det polisdistrikt, som kanske har det svårast ställt i detta avseende. Det gäller Uppsala polisdistrikt, där man vid årsskiftet 1969/70 hade ungefär 700 brott mot brottsbalken där brottslingen var känd men där polisen helt enkelt inte hade tid att höra honom för att förfarandet inför domstol så småningom skulle kunna sättas i gång. Detta är så oefterrättligt och vållar så svåra skador för den enskilde och för samhället att det utgör ytterligare ett skäl utöver tidigare anförda för att verkligen rusta upp polisväsendet i snabbare takt än vad som har skett och vad som föreslås av regeringen. Därtill kommer, att även om det försiggår en successiv upprustning, så får vi inte glömma att man när man avdelade 600 poliser för narkotikabekämpning — ett i och för sig lovvärt initiativ som redan har givit en del goda resultat — inte i stället skaffade ytterligare poliser för de uppgifter som dessa 600 poliser dittills sysslat med utan lät dessa uppgifter bli eftersatta. Detta är anmärkningsvärt, och jag trodde att man i årets proposition skulle ha rättat till det. Det har man inte gjort annat än i mycket liten omfattning. Jag kan därför, herr talman, från mina utgångspunkter och med den kännedom jag i mitt dagliga arbete har om läget på det område det här gäller inte göra annat än att, sedan punkterna föredragits, yrka bifall till reservationen b vid punkten 9 och reservationen under punkten 10 i föreliggande utlåtande, med andra ord de reservationer som går längst i fråga om effektiv upprustning.

Herr talman! Den årligen återkommande debatten om polisväsendet följer samma spår år efter år. Den som egentligen inte känner till vad det är fråga om och som lyssnar till debatten kan lätt få intrycket att det inte sker någonting i fråga om ökning av poliskåren. Man får närmast ett intryck av att de som talar för reservationerna lever i den tron att det sker en ständig minskning av poliskåren, när det i stället förhåller sig alldeles tvärtom. Det förslag vi nu behandlar innebär att det skall öppnas möjlighet att inrätta 300 nya tjänster för polismän och att anställa 120 nya tjänstemän i övrigt, av vilka 80 skall tas i anspråk för kvalificerade arbetsuppgifter som lämpligen kan föras över från polispersonal. Av polistjänsterna beräknas 120 för den nya spaningsorganisationen, och dessa tjänstemän skall enligt förslaget förutom allmän spaning anförtros även brottspreventiva uppgifter. Av tjänsterna i övrigt avses 30 för övervakningstjänst, 30 för trafikövervakningsverksamhet, 20 för utredningsverksamhet samt 100 för vikariatsoch förstärkningstjänstgöring. Jag anser att det inte är någon obetydlig upprustning som förordas — en upprustning som har skett i alltmer stegrad takt år efter år. Herr Kaijser nämnde i sitt långa, något filosofiska inlägg att han inte hade någon önskan om att få en polisstat. Jag är säker på att han inte har någon sådan önskan, men jag erinrar mig livligt att partivänner till herr Kaijser, när jag tillsammans med några andra ledamöter på sin tid motionerade om polisens förstatligande, befarade att detta skulle vara inkörsporten till en polisstat. Man sade att det makthavande partiet undan för undan skulle stärka poliskåren så att den skulle bli en stor och farlig makt i samhället. Vi förnekade detta, och det visar sig att utvecklingen i varje fall har gett oss rätt. Det är inte vi som kräver en ständig påspädning utöver vad regeringen föreslår, utan det gör oppositionen — i första hand herr Kaijsers partivänner. Det är klart att det är nödvändigt med polis. Brottsligheten är stor inte bara i vårt land utan runt om i världen. Det smittar tyvärr av sig, och ibland har man en bestämd känsla av att brottsligheten, i varje fall de icke laglydiga — om jag så får säga — stimuleras av massmedia, vilket i och för sig är rätt ruskigt. Herr Ernulf ville att vissa åtgärder skulle vidtas för att förebygga brott. Herr Kaijser har talat om familjens betydelse. Det finns ju en organisation som heter Hem och skola, som försöker att få till stånd ett intimt samarbete mellan hemmen och skolan och som är angelägen om att åstadkomma en fostran som kan vara till gagn för dem som strävar efter ett laglydigt samhälle. Detta om detta. Jag skall söka fatta mig kort — vi för denna debatt varje år, och något nytt kommer egentligen inte fram — och önskar hålla mig till de reservationer som föreligger. Vad gäller inköp av motorfordon har mitienpartierna framfört ett motionsyrkande om ökade resurser för trafikövervakningen. Jag tänker inte alls argumentera mot behovet av förstärkt trafikövervakning, och det har inte heller utskottet gjort. Vi är väl alla ense om att trafikövervakningen är nödvändig. Majoritetens förslag innebär att vi inte ansett oss kunna gå utöver de totala resursökningar för polisverket som under olika anslag upptagits i statsverkspropositionen. Inom den ramen tillförs trafikövervakningen, som jag tidigare antytt, 30 nya tjänster samt utrustning. Det är klart att behoven därmed inte är tillgodosedda, men de är rimligt tillgodosedda inom ramen för vad man kan tilldela denna sektor, om man inte vill ta anslag från någon annan polisiär gren, vilket motionärerna inte heller tycks vilja. Beträffande helikoptrarna kan det kanske ifrågasättas om båda de två föreslagna kommer högst upp i prioriteringen. Inte heller rikspolisstyrelsen har ansett det. Vi är sålunda inte oense om behovet. Vi har bara olika uppfattning om den takt i vilken vi kan tillgodose dem. Vad gäller den lokala polisorganisationen och förvaltningskostnaderna har mot Kungl. Maj:ts av utskottet tillstyrkta förslag ställts dels ett yrkande från moderata samlingspartiet om en fördubblad höjning, dels mittenpartiernas tidigare nämnda förslag om ökade resurser för trafikövervakningen. I den senare delen kan jag helt hänvisa till vad jag sade om motorfordonsanslaget, nämligen att vi är ense om behoven men inte om den takt i vilken de kan tillgodoses. Moderata samlingspartiets förslag utgår från generella värderingar av den brottsförebyggande verksamheten. Kungl. Maj:ts förslag om en kraftig personell och teknisk resursökning, som till stor del tillförs den nya spaningsorganisationen, tar också hänsyn därtill. I botten på resonemanget måste givetvis alltid ligga bedömningar av för sektorn tillgängliga resurser i konkurrens med andra sektorer. Majoriteten har sin värdering på den punkten, och det är alltså en avvägningsfråga. Vidare får man beakta att polisens utbyggnad, som jag tidigare sagt, har pågått i flera år och att det även här är fråga om takten i utbyggnaden med hänsyn till både ekonomiska resurser och utbildningens kontinuitet. Kungl. Maj:ts prioritering inom givna ramar tycks motionärerna vara nöjda med. Nödvändigheten av att beakta storstädernas behov, som de talar om, måste väl alltid finnas med i en sådan prioritering. Jag vill med detta säga att utskottsmajoriteten har all förståelse för det arbete polisen utför.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

Herr talman! Herr Birger Andersson påstår att debatten följer gamla spår, och det kan man väl säga så till vida att detta är ett ämne som vi diskuterar varje år. Jag vill påstå att alldeles speciellt herr Birger Andersson följer de gamla spåren. Han gör här gällande att man, när man lyssnar till oppositionens talesmän, närmast får det intrycket att här sker en nedrustning av polisens resurser. Ingen har väl påstått det. Tvärtom har jag sagt att i årets statsverksproposition föreslås en upprustning. Den bör man notera och erkänna. Vi anser dock att denna upprustning inte är tillräcklig. Herr Birger Andersson är väl överens med oss om att brottsligheten tilltar och brottstendenserna ökar och kommer in på allt flera områden. Om brottsfrekvensen stiger ökar även polisens arbetsuppgifter. Då är det angeläget att man försöker utrusta polisen med de resurser som gör det möjligt för polisen att möta sina ökade arbetsuppgifter. Herr Birger Andersson och utskottsmajoriteten anser att dessa krav är rimligt tillgodosedda i utskottsmajoritetens förslag. Vi har en annan bedömning och menar att de inte är tillräckligt tillgodosedda. Vi anser att det framför allt på vissa speciella områden är angeläget att gå ett steg längre. Herr talman! Jag vidhåller vårt yrkande.

Herr talman! Herr Birger Andersson talade om att utskottsmajoriteten hyser förståelse för polisens arbete. Det gör vi allesammans inom utskottet. Vi är även imponerade över den effektivitet som polisen visar. Vi tror också — åtminstone jag — att polisens överförande i statlig regi har inneburit en förbättring av dess effektivitet. Tyvärr kan man dock konstatera att resultatet sådant man ser det i kalla statistiska siffror ändå är så dåligt. Uppklarningsprocenten ligger fortfarande omkring 30. Den är ännu lägre för vissa tillgreppsbrott. Den statistiska utvecklingen av antalet brott mot brottsbalken är också den i stort sett oförändrad, trots den effektiva polis som vi har fått.

Herr talman! Det finns ingen anledning att, som herr Birger Andersson, raljera över denna debatt, som ”år efter år går i samma spår”. Debatten gäller, herr Birger Andersson, ett väldigt stort samhällsproblem. Så länge detta problem existerar finns det anledning att fortsätta debattera det. Vi bör utnyttja möjligheten att ta debatten i samband med att anslagen till polisen läggs fram och diskuteras. I likhet med herr Kaijser vill jag alltså starkt understryka att vad vi egentligen här debatterar inte är frågan om en eller annan polismannatjänst eller en eller annan helikopter — även om debatten formellt gäller sådana frågor — utan i sista hand frågan om rättssamhällets ansvar för de enskilda medborgarnas trygghet till liv och egendom. Att de nuvarande förhållandena är klart otillfredsställande, framför allt i storstadsområdena, är alla medvetna om. Även herr Birger Andersson borde vara klart medveten om detta, men herr Birger Andersson är kanske mindre medveten om det än de människor som bor och arbetar i dessa områden. Självfallet skulle väl ingen drömma om att påstå att det är regeringens fel att situationen är så dålig som den faktiskt är. Man kan dock inte komma ifrån att det är regeringen som har ansvaret för att tillräckligt effektiva åtgärder vidtas. Om regeringen inte är villig att axla det ansvaret kräver konsekvenserna att regeringen lämnar in. Så länge vi alltså har den nuvarande socialdemokratiska regeringen i kanslihuset får den helt enkelt finna sig i att det är mot rege ringen eller dess enskilda företrädare som kritiken mot nuvarande oefterrättliga, vill jag säga, ordningsförhållanden kommer att riktas. Man borde inte behöva stå här i Sveriges riksdag och stryka under att det är ett rättssamhälles mest elementära uppgifter att trygga enskilda människors säkerhet och att upprätthålla lag och ordning. Om inte samhället kan ge de människor, av vilka samhället i sin tur kräver laglydnad, tillräckliga garantier för att lagarna efterlevs, förlorar begreppet lagstiftning och begreppet rättsskipning sitt innehåll. I sista hand är det också — och det har vi all anledning att tänka på just nu — en fråga om demokrati. För att ett demokratiskt samhällsskick skall kunna upprätthållas måste samhället kunna tillförsäkra alla sina medborgare de garantier som de grundläggande mänskliga frioch rättigheterna kräver: yttrandefrihet, åsiktsfrihet, handlingsoch rörelsefrihet och säkerhet till liv och egendom.

Samtidigt som dessa grupper talar om fred, frihet och demokrati, tillgriper de pöbelfasoner av det mest hänsynslösa slag för att hindra andra åsikter att komma till uttryck än dem som de själva har. Man accepterar inte i demokratisk ordning genomförd lagstiftning. Och denna bristande respekt för samhällets normer är inte tillkommen i hastigt mod eller uttryck för tillfälliga förvillelser. Det är fråga om noga Överlagda handlingar baserade på ståndpunkten att lagen inte gäller för dem. Lagbestämmelser och rättsskip ning tjänar — menar de — ett samhälle som de inte kan acceptera. Genom att trotsa företrädarna för detta samhälle uttrycker de sina protester i syfte att förändra eller riva ned samhället. Mordbränderna i Lund är just ett uttryck för denna rent anarkistiska syn på det svenska rättssamhället. Och betecknande för hur långt normupplösningen egentligen har fortgått är att företrädare för de manifestationer som det här har varit fråga om — t.ex. i Lund — har fått utrymme att, som det brukar heta, ”i åsiktsspeglingarnas intresse” plädera för sin uppfattning i Sveriges Radio och TV. Den djupt antidemokratiska våldsmentalitet som det här ytterst är fråga om är oroande i och för sig. Inte mindre oroande blir den genom den spridning som sådana här tendenser får genom massmedia. På lång sikt kan den här aktiviteten — om den fortfarande får samma spelrum — bli ytterligare uppluckrande på rättsmedvetandet och på människornas respekt för vår demokrati. Jag är personligen övertygad om — men här föreligger kanske delade meningar — att det finns ett samband mellan den växande kriminaliteten över huvud taget och sådana här subjektivt inriktade kränkningar av våra elementära demokratiska spelregler. När man kan samla ett och ett halvt tusental människor i Stockholm i en demonstration för att förhindra information och för att undertrycka fri åsiktsbildning — låt vara om länder eller grupper vars politik vi alla djupt ogillar — har respekten för de demokratiska värderingarna verkligen avtrubbats. Herr talman! Jag började detta anförande med att stryka under att de nuvarande otillfredsställande ordningsförhållandena inte i och för sig kan skyllas på regeringen. Någon direkt kausalitet föreligger givetvis inte.

Man anser sig inte kunna åstadkomma någonting. Man anser sig tvingade att använda utomparlamentariska medel för att nå resultat. Och man har fått lära sig att våld kan vara berättigat under vissa förutsättningar.

Generellt sett måste väl dessutom den upplösning av fasta normer och gängse moralprinciper som, enligt min mening, i alltför hög grad pågår i vårt samhälle vara ägnad att påverka de allmänna värderingarna om var gränsen skall dras för den individuella handlingsfriheten. Man kan naturligtvis diskutera om det finns ett samband härvidlag och i ännu högre grad kan man diskutera hur starkt detta samband är. Här är säkert meningarna delade. Herr talman! Vi är medvetna om att vi hos oss nu börjar kunna spåra tendenser till ligabildningar, en yrkesmässig brottsverksamhet som vi tidigare saknat, och till en alltmer hänsynslös brottslighet. Framför allt när det gäller narkotikabrotten är internationaliseringen särskilt påtaglig, och det ligger i sakens natur att dylika brott får en sådan prägel. Men det kan också diskuteras, om inte vårt i och för sig berättigade intresse att åstadkomma en mer human fångbehandling har påverkat det internationella ”utbudet” av brottslingar — det finns vissa tecken som tyder på det. Det skulle vara något av ödets ironi, om det förhöll sig på det sättet att samtidigt som vår ekonomiska politik leder till att kapital, vetande och arbetsamhet söker sig utanför våra gränser, sipprar brottslighet in i landet. Diskussionerna om att åstadkomma en allmän motsvarighet till de nordiska bestämmelserna om att låta avdömda avtjäna straff i sitt eget hemland, bör mot denna bakgrund intensifieras. Herr talman! Jag började mitt inlägg med att säga att debatten naturligtvis inte gäller antalet polistjänster i och för sig. Men vi kan inte komma ifrån att den personal som avdelas för att garantera ordning och säkerhet i rättssamhället måste avvägas med hänsyn till det skyddsbehov som visat sig föreligga och till utvecklingen av brottsligheten. Det är i detta sammanhang som vår polismakt över huvud taget och antalet tjänster måste komma in i bilden. Det förtjänar att på nytt påminnas om att landets polischefer för nästa budgetår begärde en personalökning med inte mindre än 2400 tjänster, att rikspolisstyrelsen ansåg sig böra pruta ned ökningen till ungefär hälften, 1200, men att regeringen prutade på dessa 1200 tjänster med två tredjedelar ned till 420. Att kräva att samhället skall ge ord ningsmakten det antal polismän som behövs för att upprätthålla ordningen är, menar jag, att kräva att regeringen skall bära sitt ansvar. Vi tycker inte att regeringen har gjort det, och då får herrar statsråd och landets justitieminister finna sig i att vi kommer att fortsätta att rikta kritik för bristande målmedvetenhet, bristande handlingskraft och bristande ansvarsmedvetande. De enskilda människorna, gamla och unga, i våra storstäder inte minst, som lever under hot om övergrepp, misshandel och skadegörelse har ingen annan att vända sig till än regeringen, den regering som har tagit på sitt ansvar att styra vårt samhälle. Det är gentemot det samhället och dess företrädare som det är oppositionens sak att förmedla enskilda människors önskemål och anspråk. Det är ju den enskilda människans trygghetsbehov som det här gäller att tillgodose. Det är framför allt folk i små omständigheter — pensionärer, sjuklingar och unga — som drabbas av dessa brister i vårt rättssamhälle. De verkligt välbärgade — folk med hus, aktier och stora checkkonton — är exempelvis inte alls lika utsatta som de pensionärer vilka inte har råd att ta taxi hem mörka kvällar utan är hänvisade till bussar och tunnelbanor och har långa gångavstånd till och från hållplatserna i stadsdelar som nästan helt saknar fast polisbevakning. Det behövs inte mycket fantasi, herr talman, för att sätta sig in i hur hårt en gammal människa i små omständigheter drabbas vid väskryckningar och tillgreppsbrott över huvud taget, eller hur ensamboende åldringar känner sig i en omvärld där alltmer hänsynslösa övergrepp hör till vanligheten. Det är, menar jag, helt enkelt ett ”socialt rättvisekrav”, som man måste ställa på samhället, att det tar på sig ansvaret för att ge effektivt skydd åt dessa stora grupper av medborgare. Vi har — det har åtskilliga talare sagt här i dag och det har vi hört av den förutvarande justitieministern — världens bästa polis. Vi har förbättrat orga nisationen, vi har skaffat nya tekniska hjälpmedel, vi har höjt effektiviteten. Allt detta är riktigt. Men vad som också är riktigt, det är att brottsutvecklingen fortfarande försämras och att de reformer som vidtagits inom polisväsendet inte har vänt utvecklingen. Läget är inte bara otillfredsställande, det är i dag mera otillfredsställande än då vi började genomföra dessa reformer. Det finns åtskilligt som kan göras för att mera effektivt utnyttja den personal som vi har. Som bekant skrev rikspolisstyrelsen för ett år sedan till Kungl. Maj:t och begärde att ett stort antal författningsändringar skulle vidtas för att befria polisen från en mängd mer eller mindre meningslösa uppgifter som polisen för närvarande har, så att den skulle kunna koncentrera sitt arbete på aktiv brottsbekämpning. Man begärde också att Kungl. Maj:t skulle ge olika berörda myndigheter sådana direktiv att polis inte skulle utnyttjas för arbetsuppgifter som inte var att hänföra till egentlig polisverksamhet. Vad har hänt på detta område? Det skulle vara intressant att höra från justitieministern eller regeringspartiets företrädare i vilken utsträckning denna skrivelse verkligen har lett till resultat. Jag vill ännu en gång understryka att enbart ett ökat antal polistjänster inte löser denna fråga. Men tillräckligt mycket polis skapar tillräckliga skyddsmöjligheter för den enskilde. Tillräckligt mycket polis har också en kraftigt förebyggande effekt. Man skall inte underskatta betydelsen av en stark polismakt för att lösa dessa problem. Vad det gäller är ju inte endast att genom förebyggande åtgärder göra det bättre i morgondagens samhälle, utan i första hand att lösa trygghetsproblemet för de människor som lever mitt uppe i osäkerheten och laglösheten. Det är klart att många andra sektorer också kommer in i den bild som jag här har försökt belysa: människornas allmänna värderingar, normbildningen i samhället o. s. v. Sådana saker är svåra att komma åt politiskt även om det i vissa fall kan finnas beröringspunkter, undermedvetna eller medvetna. Det gäller också utbildningen, ungdomsvården, hur starka familjeband vi har — och familjebanden i dag är inte vad vi menar att de borde vara. Det gäller också bostadsmiljöerna, utformningen av kriminalvården — vi behöver forskning för bättre underlag för våra åtgärder — och mycket annat.

En sådan verksamhet måste, menar jag, också stöttas upp med en mera ideologiskt inriktad aktivitet i syfte att, för dem som inte begriper bättre, klargöra och inskärpa att respekt för andra människors åsikter, valfrihet, fysiska och psykiska integritet samt egendom måste vara ett omistligt begrepp i ett rättssamhälle och i en demokrati som vår.

Herr talman! Jag vill ta tillbaka en del av det jag sade om att debatten går i samma spår. Genom att vi fått in herr Bohman i denna kammare har det blivit nya tongångar. Han har fört över debatten på ett politiskt, delvis ideologiskt plan, vilket gör att man kanske skulle diskutera på ett annat sätt än att bara tala om ökningen av antalet poliser. Men när herr Bohman framhåller att det är regeringens fel att det är som det är med de oefterrättliga förhållandena, så kom osökt i minnet de ord som ljudit på sina håll i USA, där man ropar efter lag och ordning. Där har brottsligheten ökat alldeles ofantligt, och många människor vågar inte ens gå ut efter mörkrets inbrott, exempelvis i Washington. Där finns ingen socialism och ingen socialdemokratisk regering. Så det är väl inte en regerings politiska färg som är avgörande. Världen över har kommit in någonting som ingen av oss tycker om, dessa ungdomsrevolter och allt det som har haussats upp, inte minst i TV, och blivit normgivande för stora skaror ungdomar. Detta är skrämmande, och jag håller med herr Bohman om att kunde man göra något åt detta vore det bra. Men svårigheten är tydligen att komma till rätta med detta, både här hemma och i andra länder. Även om vi ökar antalet poliser mycket, mycket mer än vad som föreslagits, kommer ändå dessa besvärande tendenser att fortleva. Det är väl herr Bohman också medveten om. Det skulle vara intressant att vid tillfälle diskutera just detta. När vi i statsutskottets tredje avdelning — där vi tidigare haft nöjet att räkna herr Bohman som en av ledamöterna — diskuterat polisväsendet har dessa synpunkter aldrig kommit fram. Det är något nytt, i och för sig intressant och värdefullt. Men vi bör nu hålla oss till vad som är föreslaget i propositionen, i motionen och i reservationen. Jag vidhåller uppfattningen att med de resurser vi har kan vi inte gå längre än vad som föreslagits, till vilket jag tidigare har yrkat bifall.

Herr talman! Nej, herr Birger Andersson, jag sade inte att det var regeringens ”fel”. Jag sade ett par gånger att det inte är regeringens fel att det ser ut som det gör. Men jag sade att regeringen har ”ansvaret” för att inte de åtgärder kommer till stånd som behövs för att ställa till rätta. Sedan påvisade jag att det kan föreligga visst samband mellan yttringar av kriminaliteten på olika håll, mellan de antidemokratiska beteendena i samhället, och en del uttalanden och handlingar från regeringen inte minst då det gäller de internationella förhållandena. Jag tror inte att herr Birger Andersson, efter att ha följt en del av de manifestationerna i radio och TV, kan undgå att dra slutsatser om hur enskilda människor kan reagera mot den bakgrund som har byggts upp. Visst är vi medvetna om att det går en internationell våg över världen när det gäller kriminalitetsutvecklingen. Men vi skall också vara medvetna om att vårt land, såsom herr Ernulf påvisade, tidigare har haft de mest positiva siffrorna då det gäller brottslighet. Vi har legat lägst i världen. Och vi skall inte jämföra vår förhållandevis trygga vrå här uppe med den internationella smältdegeln i Nordamerikas Förenta stater eller ute på kontinenten. Herr Birger Andersson är lika väl medveten som jag om anledningarna till de stora motsättningar som finns i Förenta staterna. Det går inte att dra paralleller. Skulle vi dra några paralleller med den internationella utvecklingen vore det riktigare att göra detta med Norge, Danmark och Finland — länder som ligger oss nära. Jag tror inte att de jämförelserna skulle vara särdeles fördelaktiga för oss. Vi kunde i går läsa i den rapport som skolöverläkaren i Stockholm redovisade att en tredjedel av eleverna hade prövat narkotika. Det säger en del om tendenserna i utvecklingen. Nu har regeringen vidtagit kraftåtgärder på det området. Man lyckades ju för något år sedan samla sig till en ordentlig aktivitet. Kan man inte åstadkomma motsvarande samlade aktivitet när det gäller utvecklingen över huvud taget? Det var den fråga som jag avslutade mitt anförande med.

Herr talman! Jag hade inte förutsett att dagens debatt om polisens resurser skulle leda till en så stor principiell överläggning.

Jag fick en liten misstanke — den är kanske ful — när herr Bohman talade, att han liksom för sitt partis räkning ville ockupera denna fråga. Ockupation är ju modernt i det samhälle vi lever i. Emellertid: alla partier måste ta sitt ansvar. Naturligtvis är jag medveten om att regeringen har det grundläggande ansvaret, men oppositionspartierna har också sitt ansvar. I det utlåtande vi nu behandlar har något olika åsikter kommit till uttryck. Det utgör enligt min uppfattning inte tillräcklig grund för att dra upp en stor principiell debatt i det omfattande problemkomplex som det ju ändå gäller.